Fru talman! De senaste veckorna har varit dramatiska. Svensk ekonomi hamnade i en akut ekonomisk kris och vårt land försattes i en utomordentligt allvarlig situation. Riskerna för enskilda människor blev stora. Räntorna steg till sådana nivåer att många fruktade att de skulle tvingas gå från hus och hem. En lång rad i grunden sunda företag med kapacitet att stå emot kriser höll likväl på att slås ut. Väl utslagna hade de aldrig kommit igen. En flerdubbling av arbetslösheten hade varit oundviklig. Till detta kommer det skenande budgetunderskottet. redd När arbetslösheten stiger måste en allt större del av skattepengarna användas till att betala arbetslöshetsunderstöd, förtidspensionering och socialbidrag. När statsskulden växer slukar ränteutgifterna alltmer resurser. Det blir allt mindre pengar kvar till välfärden, till pensioner och barnbidrag, sjukvård och äldreomsorg, ungomsverksamhet och kultur. Dessa dramatiska hot, riktade mot enskilda människor och familjer, mot företag och kommuner, ja, mot hela vårt land, ledde till något som redan måste beskrivas som ett historiskt beslut från Socialdemokraternas sida. Trots att det finns en klar borgerlig majoritet i riksdagen, trots att regeringen har bedrivit en utmanande blockpolitik och trots att Socialdemokraterna kunde ha utnyttjat situationen för att uppnå egna partipolitiska fördelar erbjöd vi vårt stöd för att i samverkan lösa krisen. Financial Times skrev häromdagen att inget annat socialdemokratiskt parti i världen skulle ha kunnat spela en liknande roll. Vi ställde upp, men vi gjorde det inte för att rädda regeringen Bildt, vi gjorde det för Sveriges och medborgarnas skull. Vi gjorde det därför att ingen regering i framtiden — vare sig en borgerlig eller en socialdemokratisk — kommer att kunna förverkliga sina idéer, sina visioner, sina förhoppningar om vi inte får ordning på landets ekonomi igen. Det är en gemensam grundläggande förutsättning. Det har varit svåra och smärtsamma beslut. De drabbar löntagare, barnfamiljer, pensionärer och boende. Men jag vill med skärpa understryka att dessa grupper skulle ha drabbats långt värre om vi hade låtit utvecklingen löpa i väg av sig själv, styrd av marknadskrafterna. Effekterna skulle ha blivit långt värre. Därför har vi gått in och försökt lindra effekterna genom politiska beslut. Vi har också skärpt skatterna för höginkomsttagarna, kapitalägarna och förmögenhetsägarna. Avdragsrätten för dem som bor i villa och bostadsrätt har vi kunnat hålla kvar på en högre nivå. Vi har avvisat det som vi menar är skadliga och orättfärdiga nedskärningar i välfärden. Vi gör en enorm satsning för att få ned arbetslösheten och skapa sysselsättning. Nära 10 000 öronmärkta miljoner satsas nu på utbildning och jobb. Det kommer att innebära att mer än 100 000 människor slipper att gå arbetslösa. Vi har dessutom avvärjt en rad hot mot löntagarna och deras organisationer. Det har vi gjort för att få ned arbetslösheten, pressa räntorna och börja kampen mot det farliga " budgetunderskottet. Jag har hört några borgerliga företrädare säga att det var Carl Bildt som öppnade samarbetet. Med förlov sagt, det var Socialdemokraterna för det är vi som tar riskerna. Jag har också sett att en del tidningar beskriver den uppgörelse som vi nu har fått till stånd mellan den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna som blockpolitikens död. Det är ett något yrvaket påstående. Också den regering jag ledde var en minoritetsregering som var tvungen att söka stöd hos andra partier för att lotsa sina förslag genom riksdagen. Det gjorde vi i god pragmatisk anda. Därför har svensk ekonomi, trots krisen, också starka sidor. Vi har Europas lägsta inflation, löneökningar som är betydligt lägre än i Tyskland och låg sjukfrånvaro. Det är effekterna av en rad viktiga beslut som togs under den förra socialdemokratiska regeringens tid. Vi gjorde t.ex. upp om skattereformen och energipolitiken. Vi tillsatte Rehnberggruppen, vi förändrade sjukförsäkringen, vi fick ett EES-avtal och vi lämnade in ansökan om medlemskap i EG. Blockpolitiken har i praktiken varit begravd under lång tid, men den återuppväcktes förra hösten när vi fick en statsminister som proklamerade den enda vägens politik och en moderatledd regering som sade att vi nu skall sänka skatterna och privatisera så att marknaden kan ta över och lösa alla problem. Mitt erbjudande att regeringen skulle ta 100 dagar på sig och fundera igenom hur man skulle hantera den besvärliga parlamentariska situationen avfärdades arrogant med att socialdemokratin var överkörd av regeringens handlingskraftiga rivstart. Nöjda och självsäkra moderata statsråd började sälja ut statliga företag och utlova dramatiskt sänkta skatter till dem som har förmögenheter och aktier, dvs. de som i den moderata propagandan kallas för de välståndsbildande krafterna. Det är en del av dessa krafter som nu har gått bärsärkagång i den svenska ekonomin och krossat mycket av styrkan och framtidstron. När regeringen Bildt presenterade sin regeringsförklaring för ett år sedan konstaterade jag att det var ett bräckligt dokument som hade utformats för att göra det möjligt att bilda en regering, men som det inte skulle vara möjligt att regera efter. Jag påpekade vid samma tillfälle att redan knappt tre veckor efter valet hade den svenska aktiebörsen fallit med åtta procent. Det var uppseendeväckande eftersom alla hade väntat sig det rakt motsatta: att marknaden skulle reagera positivt på en borgerlig valseger. Jag sade: ”Tänk om det är så att marknaden inte litar på den borgerliga finanspolitiken.” Mina farhågor viftades bort. Regeringen fortsatte på sin enda väg. Vårt land styrdes, enligt statsministern, av Sveriges mest kompetenta regering.

Då, om inte förr, borde regeringen ha utarbetat ett nytt alternativ och därefter ha tagit kontakt med socialdemokratin. I stället efterlämnade mötet på Harpsund intrycket att löftena om nya reformer och fortsatta skattesänkningar skulle uppfyllas. Kursen låg fast. Regeringen förde, enligt finansministern, ingen veckopolitik. Håll ut! sade statsministern. Och Alf Svensson kommenderade: Upp med mungiporna, det är inte så farligt som det låter. Det lät ungefär som när försvarsminister Anders Björck inspekterar ett militärt hederskompani. Då förstår TV-tittarna vad jag menar. När oron ändå ökade sade statssekreteraren i statsministerns kansli irriterat i en intervju att marknaden har bristande kunskaper. Jag vill påstå att i det ögonblicket kraschlandade de högtflyende och redan vingliga nyliberala idéerna. Den i moderata ögon snudd på gudomliga marknaden visade sig ha en rad dåligt informerade överstepräster, som inte hade vett att ge sin välsignelse åt den enda vägens politik. När Riksbanken tvingades höja räntan till historiskt höga 500 220 kom sanningens minut. Först då kom det som jag kallar för förhandlingar verkligen till stånd mellan regeringen och socialdemokratin. Det var med förvåning jag tog del av regeringsförklaringen. Den uppgörelse som träffats med socialdemokratin, och som redan betraktas som historisk, nämns mera i förbigående. Regeringen missar ju därmed ett viktigt tillfälle att visa att vi i Sverige — tillsammans över blockgränserna — är beredda att gå till offensiv, att visa hur vi tänker ta itu med de stora problemen som arbetslösheten, de höga räntorna och budgetunderskottet. Riksdagsöppnandet blev därmed i onödan en förlorad dag för svensk ekonomi. Regeringen fortsatte däremot att utmåla sitt första år som lyckosamt. Det ger enligt min mening inte något ansvarsfullt och krismedvetet intryck. Det finns ett illavarslande bråddjup mellan den bistra verklighet vi just nu står mitt uppe i och regeringsförklaringens påstående att den politik som regeringen för ett år sedan lade fast har varit framgångsrik. Regeringen lovade förra hösten att bryta den ekonomiska stagnationen. I stället har svensk ekonomi hamnat i en akut ekonomisk kris, som regeringen inte på egen hand haft kraft att ta sig ur. En uppgörelse med socialdemokratin blev nödvändig. Regeringen lovade också att välfärden och den sociala omsorgen skulle förbättras. I stället har vi upplevt ett år av nedskärningar och försämringar. Regeringsförklaringen innehåller därtill klart missledande formuleringar. Alla vet att det blir hyreshöjningar. I regeringsförklaringen uttrycks det: ”Byggkostnaderna sjunker. Ökad konkurrens kommer att pressa kostnaderna än mer.” Att villa och bostadsrättsinnehavare genom uppgörelsen med socialdemokratin också i fortsättningen får rätt att dra av 30 20 nämns inte. Skulle det inte ha varit på sin plats att ge det beskedet till alla dem som oroar sig för hur de skall kunna klara sina lån? I stället säger regeringen att kapitalinkomstbeskattningen, och därmed avdragsrätten, sänks till 25 96 år 1995. Vi vet ingenting om det i dag, men vi vet att många förtvivlat undrar om de om ett år skall kunna bo kvar i sina hus och bostadsrätter. Det faktum att tiotusentals kommunalt anställda kvinnor inom sjukvården, barnomsorgen och äldreomsorgen riskerar att mista jobbet påstår regeringen cyniskt ger kvinnor nya möjligheter att starta eget. Det är inte fråga om att kvinnor får det bättre. Det som händer är att de sparkas ut från sina arbetsplatser, för att möta efterkrigstidens största arbetslöshet och skyhöga räntor, som gör det väldigt svårt att starta eget företag. Om man vet någonting om småföretagsamhet inser man det. Jag upplever det som att regeringsförklaringen på vissa punkter är en förolämpande underskattning av det svenska folkets fattningsförmåga. Fru talman! Vi har under de senaste åren fått uppleva förändringar i en omfattning och i en takt med få motsvarigheter, åtminstone i modern tid. Det började när hela den kommunistiska samhällsmodellen bröt sönder och samman. Vid det tillfället passerades en historisk milstolpe. Öststatskommunismens kollaps var slutet på en mörk epok, som inte bara plågat och förtryckt folken i de tidigare kommunistiska länderna utan som i 40 års tid har delat Europa och hållit världen i terrorbalansens järngrepp. När Berlinmuren föll blev det ljusare, men mitt i glädjen fanns det ändå anledning för oss i väst att vara försiktiga med att slå oss själva för bröstet. Jag sade det vid flera tillfällen. Att kommunismen vittrade sönder inifrån var en stor sak, men det betydde inte att marknadsekonomin automatiskt befriades från sina begränsningar, baksidor och avarter. Det har vi fått uppleva med smärtsam tydlighet sedan dess. Redan ett par år in på det 90-tal som skulle bli de nyliberala marknadsförespråkarnas verkliga skördetid är deras övertro på marknadslösningar djupt misskrediterad. Den fria marknad, som 80-talets trosvissa nyliberaler menar borde sköta allt, som omsorg, vård och utbildning, rister nu av inre konvulsioner. Den nyliberala marknadsmodellen byggde inget bestående där den under 80-talet praktiserades. Den skapade i stället en rad gigantiska problem som arbetslöshet, budgetunderskott, konkurser, ett fattigare och ett orättvisare samhälle. De marknadsaktörer som likt ett slags ekonomins västernhjältar red i väg utmed den nyliberala vägen mot friheten, lyckan och tillväxten har ramlat ned från sina höga hästar. Hoppet ställs nu återigen till politiken och till de gemensamma lösningarna. Men politikens villkor har förändrats. Vi kan inte bara gå tillbaka till gårdagens politiska lösningar — så enkelt är det inte. Vi behöver ett nytt tänkande och en ny strategi. Jag menar att det nu är dags för dagens radikala politiker och världens framstående nationalekonomer att komma samman, precis som på 30-talet, och inte bara enas om en teori om hur man skall kunna sköta våra länder på ett anständigt sätt utan också omsätta kunskaperna i praktisk handling. Som jag ser det, är det den största politiska och ekonomiska uppgiften de närmaste åren, att i Sverige och i omvärlden hitta en modell och metoder som gör att vi varaktigt får ned arbetslösheten. Arbete är själva grunden för att människor skall ha frihet att forma sina liv som de själva vill. Full sysselsättning är nödvändig för att minska de ekonomiska och de sociala klyftorna i ett land, och arbete åt alla är en förutsättning för att människor skall ha tilltro till demokratin. Det som följer i arbetslöshetens spår — försämrad levnadsstandard för många människor och ökade orättvisor mellan dem som har och dem som saknar möjlighet att försörja sig, känslan att stå utanför och vara värdelös — skapar ett spänt och farligt politiskt klimat. I det sammanhanget är den uppgörelse vi nu har åstadkommit i Sverige faktiskt ett inte oväsentligt bidrag. Det ger ett hopp inom och utom Sverige. Alla länder måste nu göra sitt yttersta för att få ned antalet arbetslösa i de egna länderna. Men det räcker inte. Det ekonomiska och politiska samarbetet mellan länderna måste öka. Vi är alldeles för beroende av varandra för att kunna åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling på egen hand. Kapitalet rör sig redan fritt över gränserna, och det måste också de politiska besluten göra. Det gäller inte bara den ekonomiska politiken och kampen mot arbetslösheten. Det gäller i lika stor utsträckning ansvaret för miljön, flyktingpolitiken, Östeuropas återuppbyggnad och insatserna i tredje världen. Marknaden skall användas till sådant som den är bra på, men det krävs politisk handling för att demokrati, frihet, rättvisa och fred skall prägla utvecklingen i det framtida Europa och Sverige. Det handlar om rätt till arbete, social trygghet, god miljö och möjligheter för människor i olika länder, med olika etniskt och nationellt ursprung, att leva tillsammans, utan rädsla och konflikter. Mot denna bakgrund är det nu en och annan som får ångra att han beskrev socialdemokratin som en förbrukad kraft. Jag är stolt över att leda ett parti som tillhör både gårdagen och framtiden.

Fru talman! Det finns i Sverige en lång tradition av politiskt samarbete på vissa områden. Det gäller framför allt dem som har med Sveriges relationer till omvärlden att göra, t.ex. utrikes och säkerhetspolitiken, Europapolitiken och ibland även försvarspolitiken. Jag tycker att den nu aktuella krisuppgörelsen skall ses i detta sammanhang.
Fru talman! Det finns i Sverige en lång tradition av politiskt samarbete på vissa områden. Det gäller framför allt dem som har med Sveriges relationer till omvärlden att göra, t.ex. utrikes och säkerhetspolitiken, Europapolitiken och ibland även försvarspolitiken. Jag tycker att den nu aktuella krisuppgörelsen skall ses i detta sammanhang. Svensk ekonomi har sedan mycket lång tid tillbaka varit starkt utrikesberoende. Utrikeshandeln har varit en viktig drivkraft, för att inte säga den viktigaste, i den ekonomiska tillväxten i Sverige. Detta utrikesberoende har ökat successivt under hela detta sekel och i accelererande takt under det senaste årtiondet.
Svensk ekonomi har sedan mycket lång tid tillbaka varit starkt utrikesberoende. Utrikeshandeln har varit en viktig drivkraft, för att inte säga den viktigaste, i den ekonomiska tillväxten i Sverige. Detta utrikesberoende har ökat successivt under hela detta sekel och i accelererande takt under det senaste årtiondet.
Till det har bidragit dels den ökade internationaliseringen av de svenska företagen, dels kapitalets ökade rörlighet. Företagens minskade råvaruberoende och deras ökade frihet att avgöra var de skall göra sina investeringar ställer allt större krav på oss i Sverige att erbjuda ett gott företagsklimat och ett gott investeringsklimat för att vi skall kunna konkurrera med andra länder.
Till det har bidragit dels den ökade internationaliseringen av de svenska företagen, dels kapitalets ökade rörlighet. Företagens minskade råvaruberoende och deras ökade frihet att avgöra var de skall göra sina investeringar ställer allt större krav på oss i Sverige att erbjuda ett gott företagsklimat och ett gott investeringsklimat för att vi skall kunna konkurrera med andra länder. När det gäller kapitalets rörlighet kan vi konstatera att summor som är mångdubbelt större än de rika ländernas samlade valutareserv varje dag rör sig över våra gränser. Det är klart att så enorma valutaflöden kan skapa osäkerhet på marknaderna. Tempot i beslutsfattandet har ökat radikalt.
När det gäller kapitalets rörlighet kan vi konstatera att summor som är mångdubbelt större än de rika ländernas samlade valutareserv varje dag rör sig över våra gränser. Det är klart att så enorma valutaflöden kan skapa osäkerhet på marknaderna. Tempot i beslutsfattandet har ökat radikalt.
Det här ställer krav på ett mycket snabbt agerande av dem som har ansvaret för vårdandet av penningvärdet och ekonomin i stort. Riksbanken har sedan länge befogenheter att ingripa vid sådana här tillfällen för att vända eller stoppa valutaflöden och för att lugna en orolig marknad. Den har också fått använda de här instrumenten i allt större utsträckning under senare tid.
Det här ställer krav på ett mycket snabbt agerande av dem som har ansvaret för vårdandet av penningvärdet och ekonomin i stort. Riksbanken har sedan länge befogenheter att ingripa vid sådana här tillfällen för att vända eller stoppa valutaflöden och för att lugna en orolig marknad. Den har också fått använda de här instrumenten i allt större utsträckning under senare tid.
Det här understryker, tycker jag, behovet av att vi har en självständig riksbank som kan agera snabbt och som har entydiga mål för sitt agerande, dvs. att försvara växelkursen. Men också kraven på det politiska systemet skärps. Penningpolitiken är det effektivaste sättet att snabbt hantera sådana här uppkommande obalan ser och problem.
Det här understryker, tycker jag, behovet av att vi har en självständig riksbank som kan agera snabbt och som har entydiga mål för sitt agerande, dvs. att försvara växelkursen. Men också kraven på det politiska systemet skärps. Penningpolitiken är det effektivaste sättet att snabbt hantera sådana här uppkommande obalanser och problem.
Den kan ge en respit för det politiska systemet men kan inte slutligt lösa problemen. För det krävs finanspolitiska åtgärder som alltid fordrar litet längre tid än de penningpolitiska. Finanspolitiken, budgetpolitiken, är ju traditionelit ett mycket trögt system. Ärenden skall diskuteras, utredas, remissbehandlas, beredas, förankras, beslutas och implementeras.
Den kan ge en respit för det politiska systemet men kan inte slutligt lösa problemen. För det krävs finanspolitiska åtgärder som alltid fordrar litet längre tid än de penningpolitiska. Finanspolitiken, budgetpolitiken, är ju traditionellt ett mycket trögt system. Ärenden skall diskuteras, utredas, remissbehandlas, beredas, förankras, beslutas och implementeras. Det här är en process som traditionellt ofta tar lång tid -- ett år, två år och ibland ännu längre tid. Den tiden finns ofta inte i den värld som vi nu lever i och där det går allt snabbare. De gångna veckorna illustrerar mycket tydligt kravet på att kunna fatta beslut mycket snabbt. Här gavs inte lång tid. Här handlade det om att fatta beslut inom några dygn. Jag använder avsiktligt termen dygn, eftersom ordet dagar inte längre är relevant.
Det här är en process som traditionellt ofta tar lång tid — ett år, två år och ibland ännu längre tid. Den tiden finns ofta inte i den värld som vi nu lever i och där det går allt snabbare. De gångna veckorna illustrerar mycket tydligt kravet på att kunna fatta beslut mycket snabbt. Här gavs inte lång tid. Här handlade det om att fatta beslut inom några dygn. Jag använder avsiktligt termen dygn, eftersom ordet dagar inte längre är relevant.
Man kan tycka att det är odemokratiskt att några få personer får ett öppet mandat och skall fatta beslut som är mycket mycket vittgående.
Man kan tycka att det är odemokratiskt att några få personer får ett öppet mandat och skall fatta beslut som är mycket mycket vittgående.
När ni i riksdagsgrupperna för regeringspartierna och Socialdemokraterna gav oss, några få politiker, ett öppet mandat att fatta beslut, gjorde ni det naturligtvis fullt medvetna om att alternativet skulle ha varit att andra krafter hade tagit över, medan den här demokratiska processen hade sin gång. Det hade självfallet varit ännu mindre demokratiskt än det beslutsfattande som vi nu har upplevt.
När ni i riksdagsgrupperna för regeringspartierna och Socialdemokraterna gav oss, några få politiker, ett öppet mandat att fatta beslut, gjorde ni det naturligtvis fullt medvetna om att alternativet skulle ha varit att andra krafter hade tagit över, medan den här demokratiska processen hade sin gång. Det hade självfallet varit ännu mindre demokratiskt än det beslutsfattande som vi nu har upplevt.
Till det kommer -- jag tycker att det är viktigt att tillägga det -- att en bred samverkan mellan partier också ger legitimitet åt paket och uppgörelser som träffas. Det ser man inte minst på allmänhetens uppbackning av de krispaket som nu har lagts fram. Finns det då inga alternativ till den typ av åtgärder som vi nu har redovisat?
Till det kommer — jag tycker att det är viktigt att tillägga det — att en bred samverkan mellan partier också ger legitimitet åt paket och uppgörelser som träffas. Det ser man inte minst på allmänhetens uppbackning av de krispaket som nu har lagts fram. Finns det då inga alternativ till den typ av åtgärder som vi nu har redovisat?
I de senaste dagarnas debatt har vi upplevt kritik mot marknadens aktörer, eller åtminstone misstänksamhet mot dem. En del har börjat ropa på regleringar. I en del länder har man gått från ett oreglerat system till ett mera reglerat. Men faktum är att detta inte är något alternativ.
I de senaste dagarnas debatt har vi upplevt kritik mot marknadens aktörer, eller åtminstone misstänksamhet mot dem. En del har börjat ropa på regleringar. I en del länder har man gått från ett oreglerat system till ett mera reglerat. Men faktum är att detta inte är något alternativ.
Valutaregleringen blev i praktiken helt omöjlig på grund av de stora betalningsströmmar som beror på den omfattande handeln mellan länder. Det finns alltså ingen återvändo till en mera idyllisk tillvaro -- om man nu tycker att vi hade en sådan för tio eller tjugo år sedan. Vi kommer inte undan att Sverige måste vara konkurrenskraftigt, att vi måste kunna erbjuda ett gott investeringsklimat och att vi måste ha ordning på vår egen ekonomi.
Valutaregleringen blev i praktiken helt omöjlig på grund av de stora betalningsströmmar som beror på den omfattande handeln mellan länder. Det finns alltså ingen återvändo till en mera idyllisk tillvaro — om man nu tycker att vi hade en sådan för tio eller tjugo år sedan. Vi kommer inte undan att Sverige måste vara konkurrenskraftigt, att vi måste kunna erbjuda ett gott investeringsklimat och att vi måste ha ordning på vår egen ekonomi.
Man kan naturligtvis under veckor som dem som vi nu har upplevt tycka att priset är väldigt högt. Men då skall man veta att det pris vi skulle ha fått betala för alternativet, dvs. ett isolerat Sverige i en alltmer internationaliserad värld, skulle vara många många gånger högre. Det skulle vara omöjligt att upprätthålla vårt välstånd och vår välfärd om vi inte hade den öppenhet mot omvärlden som vi faktiskt har.
Man kan naturligtvis under veckor som dem som vi nu har upplevt tycka att priset är väldigt högt. Men då skall man veta att det pris vi skulle ha fått betala för alternativet, dvs. ett isolerat Sverige i en alltmer internationaliserad värld, skulle vara många många gånger högre. Det skulle vara omöjligt att upprätthålla vårt välstånd och vår välfärd om vi inte hade den öppenhet mot omvärlden som vi faktiskt har. Vårt välstånd är beroende av fri handel, och fri handel kan bara vara fri åt två håll — dvs. vi kan inte ensidigt tillgodogöra oss fördelarna av en fri handel, utan det är också fråga om ett erbjudande till den värld som vi lever i. Däremot kan man nog konstatera — som både Ingvar Carlsson och Carl Bildt i varje fall har antytt — att de senaste månadernas oro i Västeuropa är ett starkt argument för ett fördjupat monetärt samarbete inom EG.
Vårt välstånd är beroende av fri handel, och fri handel kan bara vara fri åt två håll -- dvs. vi kan inte ensidigt tillgodogöra oss fördelarna av en fri handel, utan det är också fråga om ett erbjudande till den värld som vi lever i. Däremot kan man nog konstatera -- som både Ingvar Carlsson och Carl Bildt i varje fall har antytt -- att de senaste månadernas oro i Västeuropa är ett starkt argument för ett fördjupat monetärt samarbete inom EG. Jag tror att det är klokt att vi förbereder oss på att sådana här akuta situationer kommer att dyka upp också i framtiden. Då gäller det att ha en realistisk bild av de problem som vi står inför och att diskutera hur olika krislägen skall hanteras. Det bästa är naturligtvis om man alltid kan vara steget före, dvs. slippa de akuta kriserna. Men jag tror att det i regel kräver ett krismedvetande som man inte realistiskt kan räkna med förrän krisen är ett faktum.
Jag tror att det är klokt att vi förbereder oss på att sådana här akuta situationer kommer att dyka upp också i framtiden. Då gäller det att ha en realistisk bild av de problem som vi står inför och att diskutera hur olika krislägen skall hanteras. Det bästa är naturligtvis om man alltid kan vara steget före, dvs. slippa de akuta kriserna. Men jag tror att det i regel kräver ett krismedvetande som man inte realistiskt kan räkna med förrän krisen är ett faktum.
Det blir möjligt att genomföra åtgärder när det krismedvetandet väl finns. Jag tycker att det är viktigt att också fortsättningsvis eftersträva ett brett samförstånd så långt det över huvud taget är möjligt med hänsyn till den demokratiska legitimitet som jag talat om och till möjligheterna att få förtroende för den här typen av åtgärder både i och utanför Sverige.
Det blir möjligt att genomföra åtgärder när det krismedvetandet väl finns. Jag tycker att det är viktigt att också fortsättningsvis eftersträva ett brett samförstånd så långt det över huvud taget är möjligt med hänsyn till den demokratiska legitimitet som jag talat om och till möjligheterna att få förtroende för den här typen av åtgärder både i och utanför Sverige. Jag tycker naturligtvis att det är mycket bra att Socialdemokraterna har ställt upp, och jag tycker att Ingvar Carlsson personligen har gjort en stor insats här. Men det har självfallet också varit rimligt att Socialdemokraterna ställt upp, eftersom svårigheterna i så hög grad går tillbaka till deras regeringsperiod. Det gäller den urholkade konkurrenskraften. Det gäller finanskrisen. Det gäller budgetunderskottet och flera andra problem. Samarbete över blockgränsen har tidigare ofta misstänkliggjorts.
Jag tycker naturligtvis att det är mycket bra att Socialdemokraterna har ställt upp, och jag tycker att Ingvar Carlsson personligen har gjort en stor insats här. Men det har självfallet också varit rimligt att Socialdemokraterna ställt upp, eftersom svårigheterna i så hög grad går tillbaka till deras regeringsperiod. Det gäller den urholkade konkurrenskraften. Det gäller finanskrisen. Det gäller budgetunderskottet och flera andra problem. Samarbete över blockgränsen har tidigare ofta misstänkliggjorts.
Sådana försök kommer man säkert att göra nu också. Men perspektivet måste efter det som nu har hänt för lång tid framåt ha förändrats. Samarbete i för landet centrala frågor står inte i motsatsställning — jag vill understryka det — till att en ideologisk debatt förs. Tvärtom blir denna i själva verket ännu viktigare i ett läge, där vi som ansvariga politiker ofta tvingas begära mycket öppna mandat av väljarna för att kunna påverka den ekonomiska utvecklingen.
Sådana försök kommer man säkert att göra nu också. Men perspektivet måste efter det som nu har hänt för lång tid framåt ha förändrats. Samarbete i för landet centrala frågor står inte i motsatsställning -- jag vill understryka det -- till att en ideologisk debatt förs. Tvärtom blir denna i själva verket ännu viktigare i ett läge, där vi som ansvariga politiker ofta tvingas begära mycket öppna mandat av väljarna för att kunna påverka den ekonomiska utvecklingen.
Fru talman! Jag är mycket medveten om de svårigheter som enskilda människor, familjer, företag och kommuner möter i vardagen för närvarande. Maria-Pia Boéöthius frågar i en artikel i Dagens Nyheter i dag vad krispaketen innebär för kvinnor och barn. Det är en viktig fråga. Liknande frågor som uttrycker oro ställdes i samband med LO:s demonstrationer i går.
Fru talman! Jag är mycket medveten om de svårigheter som enskilda människor, familjer, företag och kommuner möter i vardagen för närvarande. Nyheter i dag vad krispaketen innebär för kvinnor och barn. Det är en viktig fråga. Liknande frågor som uttrycker oro ställdes i samband med LO:s demonstrationer i går.
Jag vill gärna säga, fru talman, att jag delar all den oro för utvecklingen i " det svenska samhället som kommer till uttryck på många olika sätt för närvarande. Solidariteten kommer verkligen att sättas på prov nu när Sverige befinner sig i en ekonomisk krissituation. Jag är glad över att i det läget också ha möjlighet att med brett politiskt stöd lägga fram en reform för personer med funktionshinder, dvs. de mest utsatta personerna i vårt samhälle.
Jag vill gärna säga, fru talman, att jag delar all den oro för utvecklingen i det svenska samhället som kommer till uttryck på många olika sätt för närvarande. Solidariteten kommer verkligen att sättas på prov nu när Sverige befinner sig i en ekonomisk krissituation. Jag är glad över att i det läget också ha möjlighet att med brett politiskt stöd lägga fram en reform för personer med funktionshinder, dvs. de mest utsatta personerna i vårt samhälle. En del av kritikerna när det gäller krispaketen försöker skapa ett intryck av att här står de hårda frågorna, dvs. ekonomin, mot de mjuka som handlar om social välfärd, kvinnor och barn. Det är en felsyn. Det största hotet mot de mjuka värdena är en ekonomi i obalans. Det är obalansen, inte försöken att komma till rätta med denna obalans, som är det stora hotet.
En del av kritikerna när det gäller krispaketen försöker skapa ett intryck av att här står de hårda frågorna, dvs. ekonomin, mot de mjuka som handlar om social välfärd, kvinnor och barn. Det är en felsyn. Det största hotet mot de mjuka värdena är en ekonomi i obalans. Det är obalansen, inte försöken att komma till rätta med denna obalans, som är det stora hotet. Den som är för mjuk för att ta itu med de ekonomiska problemen riskerar att långsiktigt skapa ett hårt samhälle. För oss liberaler, fru talman, är det avgörande skälet till att vi ställer upp på hårda paket att det är nödvändigt just för att slå vakt om de mjuka värdena.
Den som är för mjuk för att ta itu med de ekonomiska problemen riskerar att långsiktigt skapa ett hårt samhälle. För oss liberaler, fru talman, är det avgörande skälet till att vi ställer upp på hårda paket att det är nödvändigt just för att slå vakt om de mjuka värdena.

Fru talman! Ingen kris är en annnan lik. Ändå finns det klara likheter mellan de kriser som vi upplevt i Sverige de senaste decennierna. Sverige är ett litet land med stort internationellt beroende och med en allt större öppenhet mot omvärlden. Det ökar vår sårbarhet, i synnerhet om vi lever över våra tillgångar. Då slår beroendet mot konkurrensförmågan.
Fru talman! Ingen kris är en annnan lik. Ändå finns det klara likheter mellan de kriser som vi upplevt i Sverige de senaste decennierna. Sverige är ett litet land med stort internationellt beroende och med en allt större öppenhet mot omvärlden. Det ökar vår sårbarhet, i synnerhet om vi lever över våra tillgångar. Då slår beroendet mot konkurrensförmågan.
Hundratusentals människor är ju för sin försörjning beroende av att vi kan sälja det som vi producerar utanför vårt lands gränser och av att vår konkurrensförmåga räcker för att hålla vår hemmamarknad någorlunda intakt -- just det som Bengt Westerberg berörde. Det finns klara gränser också för vad vår konkurrensoch intjäningsförmåga klarar att bära i form av välfärd. Går vi utöver vår förmåga, slår den ekonomiska verkligheten tillbaka.
Hundratusentals människor är ju för sin försörjning beroende av att vi kan sälja det som vi producerar utanför vårt lands gränser och av att vår konkurrensförmåga räcker för att hålla vår hemmamarknad någorlunda intakt — just det som Bengt Westerberg berörde. Det finns klara gränser också för vad vår konkurrens och intjäningsförmåga klarar att bära i form av välfärd. Går vi utöver vår förmåga, slår den ekonomiska verkligheten tillbaka. För högt skattetryck skadar stimulanser och drivkrafter för arbete och produktion. Kostnaderna ökar ju mer vi överskrider gränserna. Inflation leder till konkurrensförluster som slår mot arbetstillfällena. Allt detta är elementära självklarheter. Ändå visar erfarenheterna att det är enklare att angripa symtomen än de grundläggande orsakerna. Devalvering av den egna valutan är ett typiskt symtomangrepp.
För högt skattetryck skadar stimulanser och drivkrafter för arbete och produktion. Kostnaderna ökar ju mer vi överskrider gränserna. Inflation leder till konkurrensförluster som slår mot arbetstillfällena. Allt detta är elementära självklarheter. Ändå visar erfarenheterna att det är enklare att angripa symtomen än de grundläggande orsakerna. Devalvering av den egna valutan är ett typiskt symtomangrepp. Om vi dessutom lånat utomlands i stor omfattning blir devalvering rena Döbelnsmedicinen. Därför har krisuppgörelserna de senaste veckorna en så avgörande betydelse. De innebär ett klart omtänkande jämfört med tidigare decennier. Aldrig tidigare -- under överblickbar tid -- har den politiska uppslutningen varit så total kring den fasta växelkursen.
Om vi dessutom lånat utomlands i stor omfattning blir devalvering rena Döbelnsmedicinen. Därför har krisuppgörelserna de senaste veckorna en så avgörande betydelse. De innebär ett klart omtänkande jämfört med tidigare decennier. Aldrig tidigare — under överblickbar tid — har den politiska uppslutningen varit så total kring den fasta växelkursen.
Attackerna mot den svenska kronan har också skapat ett krismedvetande, som gör det politiskt möjligt att mobilisera de politiska krafterna för att ''rätta munnen efter matsäcken''. Det visar det politiska systemets styrka. Det är min övertygelse att det på ett avgörande sätt stärker det politiska systemets legitimitet och auktoritet för framtiden. Det förutsätter självklart att vi gemensamt -- statsmakterna och Riksbanken -- lyckas med denna politik.
Attackerna mot den svenska kronan har också skapat ett krismedvetande, som gör det politiskt möjligt att mobilisera de politiska krafterna för att ”rätta munnen efter matsäcken”. Det visar det politiska systemets styrka. Det är min övertygelse att det på ett avgörande sätt stärker det politiska systemets legitimitet och auktoritet för framtiden. Det förutsätter självklart att vi gemensamt — statsmakterna och Riksbanken — lyckas med denna politik. I dag kan vi glädjas åt att räntorna är på väg neråt. Inte minst efter valutaavregleringen i mitten av 80-talet och innan en ny stabil växelkursregim etablerats i Europa föreligger stora risker. Det västeuropeiska experimentet att skapa en gemensam valutapolitik leder inte heller det till enkla segrar. Problemet är inte enbart att komma överens.
I dag kan vi glädjas åt att räntorna är på väg neråt. Inte minst efter valutaavregleringen i mitten av 80 talet och innan en ny stabil växelkursregim etablerats i Europa föreligger stora risker. Det västeuropeiska experimentet att skapa en gemensam valutapolitik leder inte heller det till enkla segrar. Problemet är inte enbart att komma överens.
Det gäller än mer att tygla verkligheten, inte minst de olikheter som finns i ekonomisk styrka och utvecklingsnivå mellan olika västeuropeiska stater. Det är inte de formella överenskommelserna som avgör framgången. Det är de ekonomiska realiteterna. Därför är inte den närmare integrationen i Västeuropa i sig någon ”lösning”. Den egna ekonomiska styrkan i förhållande till aktuella samarbetspartners är och blir avgörande.
Det gäller än mer att tygla verkligheten, inte minst de olikheter som finns i ekonomisk styrka och utvecklingsnivå mellan olika västeuropeiska stater. Det är inte de formella överenskommelserna som avgör framgången. Det är de ekonomiska realiteterna. Därför är inte den närmare integrationen i Västeuropa i sig någon ''lösning''. Den egna ekonomiska styrkan i förhållande till aktuella samarbetspartners är och blir avgörande.
Vår bristande konkurrenskraft har lett till en omfattande avindustrialisering av Sverige. För att skapa trygga jobb måste stora ansträngningar göras för att vända denna utveckling. Det kräver åtgärder som ibland uppfattas som orättvisa. Typexempel är lindrigare beskattning av kapital, arbetande kapital, investeringskapital, riskvilligt kapital.
Vår bristande konkurrenskraft har lett till en omfattande avindustrialisering av Sverige. För att skapa trygga jobb måste stora ansträngningar göras för att vända denna utveckling. Det kräver åtgärder som ibland uppfattas som orättvisa. Typexempel är lindrigare beskattning av kapital, arbetande kapital, investeringskapital, riskvilligt kapital. Avgörande är också företagsklimatet, t.ex. hur vi behandlar våra många mindre och medelstora företag, vilka arbetsförutsättningar de får och har. Det gäller i hög grad också egenföretagen inom jordbruk, service och tillverkning. Det är därför regeringsförklaringens reformundantag med sänkta skatter på dessa områden är ett måste. Där finns de största möjligheterna att ersätta de många jobb som gått förlorade.
Avgörande är också företagsklimatet, t.ex. hur vi behandlar våra många mindre och medelstora företag, vilka arbetsförutsättningar de får och har. Det gäller i hög grad också egenföretagen inom jordbruk, service och tillverkning. Det är därför regerings förklaringens reformundantag med sänkta skatter på dessa områden är ett måste. Där finns de största möjligheterna att ersätta de många jobb som gått förlorade.
Stora beroenden av omvärlden minskar våra handlingsmöjligheter. Det gäller vår utlandsupplåning. Det gäller vårt inhemskt skapade kapital och var det placeras, inom och utanför landets gränser. Det gäller vår produktionskapacitet inom industrin. Det gäller vårt utnyttjande av våra egna resurser, i första hand människors arbete, kunskaper och initiativförmåga.
Stora beroenden av omvärlden minskar våra handlingsmöjligheter. Det gäller vår utlandsupplåning. Det gäller vårt inhemskt skapade kapital och var det placeras, inom och utanför landets gränser. Det gäller vår produktionskapacitet inom industrin. Det gäller vårt utnyttjande av våra egna resurser, i första hand människors arbete, kunskaper och initiativförmåga. Det är därför de arbetsmarknadspolitiska insatserna måste leda vidare till fasta jobb med ökad kompetens i bagaget. Därför är satsningen på ungdomarna och deras praktikmöjligheter så avgörande liksom att utslagningen från arbetsmarknaden blir mindre. Därför är utbildningen och arbetslinjen A och O i arbetsmarknadspolitiken.
Det är därför de arbetsmarknadspolitiska insatserna måste leda vidare till fasta jobb med ökad kompetens i bagaget. Därför är satsningen på ungdomarna och deras praktikmöjligheter så avgörande liksom att utslagningen från arbetsmarknaden blir mindre. Därför är utbildningen och arbetslinjen A och O i arbetsmarknadspolitiken.
Att ta till vara våra egna resurser innebär bl.a. att se marken som en tillgång, för att producera livsmedel av hög kvalitet, för att producera energioch industriråvaror på ett uthålligt sätt. Det gäller att utnyttja våra resurser i hela landet. Därför är inte ”hela Sverige skall leva” ett slagord. Det är en realekonomisk nödvändighet.
Att ta till vara våra egna resurser innebär bl.a. att se marken som en tillgång, för att producera livsmedel av hög kvalitet, för att producera energioch industriråvaror på ett uthålligt sätt. Det gäller att utnyttja våra resurser i hela landet. Därför är inte ''hela Sverige skall leva'' ett slagord. Det är en realekonomisk nödvändighet.
Dessutom är det en förutsättning för uthållig produktion, med ökat inslag av resurser som ständigt förnyas. Det borde vi ha lärt av 70-talets oljekris och den samhällsekonomiska förlusträkning den innebar — och fortfarande innebär — för vår ekonomi och för vår miljö.
Dessutom är det en förutsättning för uthållig produktion, med ökat inslag av resurser som ständigt förnyas. Det borde vi ha lärt av 70-talets oljekris och den samhällsekonomiska förlusträkning den innebar -- och fortfarande innebär -- för vår ekonomi och för vår miljö. Det är mot den bakgrunden man skall se regeringens politik för ändrade prisrelationer mellan förnybar, miljövänlig energi å ena sidan och användning av miljöskadliga lagerresurser å den andra. Bara efter det första regeringsåret kommer ca 10 miljarder kronor att ha omfördelats till fördel för energi som skall in och till nackdel för energi som skall ut. Jag återkommer gärna senare till Ian Wachtmeisters inlägg i det här ämnet.
Det är mot den bakgrunden man skall se regeringens politik för ändrade prisrelationer mellan förnybar, miljövänlig energi å ena sidan och användning av miljöskadliga lagerresurser å den andra. Bara efter det första regeringsåret kommer ca 10 miljarder kronor att ha omfördelats till fördel för energi som skall in och till nackdel för energi som skall ut. Jag återkommer gärna senare till Ian Wachtmeisters inlägg i det här ämnet. Denna strategi är en nödvändig förutsättning för att skapa en uthållig utveckling. Men det krävs mycket mer. Vi måste ställa om vårt samhälle så att knappa resurser används effektivare. Hushållning är det övergripande kravet. Återvinning, återanvändning, producentansvar för produktionens avfall, ren produktion, minimering av mängden avfall är några av metoderna för att skapa ett kretsloppssamhälle.
Denna strategi är en nödvändig förutsättning för att skapa en uthållig utveckling. Men det krävs mycket mer. Vi måste ställa om vårt samhälle så att knappa resurser används effektivare. Hushållning är det övergripande kravet. Återvinning, återanvändning, producentansvar för produktionens avfall, ren produktion, minimering av mängden avfall är några av metoderna för att skapa ett kretsloppssamhälle.
”Deponiernas tidevarv” måste få ett slut. Att deponera avfall är att skapa monument över en misslyckad miljöpolitik. Det är ingen som vinner på en sådan utveckling, allra minst kommande generationer. Det är ett slags marknära variant av ”de höga skorstenarnas epok”. De släppte ut allt elände i luften. Centerns vision är ett kretsloppssamhälle där vi tar ansvar för vad vi gör, inte bara i nuet, utan också för kommande generationer.
''Deponiernas tidevarv'' måste få ett slut. Att deponera avfall är att skapa monument över en misslyckad miljöpolitik. Det är ingen som vinner på en sådan utveckling, allra minst kommande generationer. Det är ett slags marknära variant av ''de höga skorstenarnas epok''. De släppte ut allt elände i luften. Centerns vision är ett kretsloppssamhälle där vi tar ansvar för vad vi gör, inte bara i nuet, utan också för kommande generationer. Att förorenaren skall betala är en numera accepterad princip. Men det återstår mycket för att göra principen till konsekvent verklighet. Så länge vi inte klarar tillämpningen, har vi inte heller en uthållig utveckling. Krisen på miljöområdet uppfattas inte som lika akut som de ekonomiska obalanserna. Men det innebär verkligen inte att miljöfrågorna har blivit mindre betydelsefulla i vårt nuvarande turbulenta ekonomiska skede.
Att förorenaren skall betala är en numera accepterad princip. Men det återstår mycket för att göra principen till konsekvent verklighet. Så länge vi inte klarar tillämpningen, har vi inte heller en uthållig utveckling. Krisen på miljöområdet uppfattas inte som lika akut som de ekonomiska obalanserna. Men det innebär verkligen inte att miljöfrågorna har blivit mindre betydelsefulla i vårt nuvarande turbulenta ekonomiska skede.
Faktum är att vi bara i Sverige ökar vår miljöskuld med ca 7 miljarder kronor per år, enligt beräkningar som vi har gjort. Den utvecklingen måste vändas i sin motsats. Bara så kan visionen om uthållig utveckling förverkligas. Alternativet är högre skattetryck i framtiden för att reparera i efterhand, i stället för att låta den som orsakar problemen betala priset i dag.
Faktum är att vi bara i Sverige ökar vår miljöskuld med ca 7 miljarder kronor per år, enligt beräkningar som vi har gjort. Den utvecklingen måste vändas isin motsats. Bara så kan visionen om uthållig utveckling förverkligas. Alter nativet är högre skattetryck i framtiden för att reparera i efterhand, i stället för att låta den som orsakar problemen betala priset i dag. Det handlar om rättvisa. Rättvisa är också avgörande för att få full effekt av ett krismedvetande. Bara om alla som kan är med och bär bördorna av en nödvändig anpassning mobiliseras kraften i krismedvetandet. Det förutsätter att de svagaste i samhället skyddas. Det förutsätter grundtrygghet som begränsning och mål för varje ingrepp i det sociala välfärdssystemet.
Det handlar om rättvisa. Rättvisa är också avgörande för att få full effekt av ett krismedvetande. Bara om alla som kan är med och bär bördorna av en nödvändig anpassning mobiliseras kraften i krismedvetandet. Det förutsätter att de svagaste i samhället skyddas. Det förutsätter grundtrygghet som begränsning och mål för varje ingrepp i det sociala välfärdssystemet.
Ett särskilt ansvar har vi för de äldre, som inte själva kan påverka sin ekonomiska situation särskilt mycket. Det gäller de allra sämst ställda i den gruppen. Det gäller också dem som är handikappade, liksom andra grupper i vårt samhälle. Dem får vi aldrig glömma. Där krävs permanent och generellt fungerande skyddsnät, en generell välfärdspolitik.
Ett särskilt ansvar har vi för de äldre, som inte själva kan påverka sin ekonomiska situation särskilt mycket. Det gäller de allra sämst ställda i den gruppen. Det gäller också dem som är handikappade, liksom andra grupper i vårt samhälle. Dem får vi aldrig glömma. Där krävs permanent och generellt fungerande skyddsnät, en generell välfärdspolitik.
Solidaritet med de svaga, även när det blåser kyliga vindar, är välfärdsstatens signum.
Solidaritet med de svaga, även när det blåser kyliga vindar, är välfärdsstatens signum.

Fru talman! Vi har redan hört åtskilligt om den svenska ekonomiska krisen och om problemen som den fört med sig. Jag tror att man kan påstå att Sveriges ekonomiska politik fungerat som en felkonstruerad snöplog, som plogat och plogat. Framför plogen har samlats allt mer snö. Så har vi i 20 år plogat en allt större skuld, allt större ekonomiska problem framför oss. Nu väller blöta snömassor över plogbladet. Sverige höll på att alldeles köra fast, och nu kan vi konstatera att flykten från verkligheten är slut. Ingvar Carlsson sade i sitt inledningsanförande: Vi gjorde det för att rädda Sverige. Det är bra sagt och bra gjort. Det vore förstås modigare att säga: Vi gjorde det för att vara med och rätta till det vi själva varit med om att åstadkomma. Fru talman! Trots kris och svåra ekonomiska bekymmer, måste vi tillstå att vi i grund och botten är väldigt privilegierade, om vi jämför med stora delar av världen. Vi har också en tendens att lätt glömma dem runt omkring oss, i vår närhet, som har det verkligt svårt. Många gånger tror jag att det är ett omedvetet skydd för oss själva. Vi uthärdar helt enkelt inte att se våldet, nöden, misären i Somalia och Moçambique, kriget i Bosnien, flyktingarna i Afghanistan. Vi diskuterar hellre och mer engagerat de mindre orättvisorna, så att säga mer hanterlig nöd, ur vårt eget hemmaperspektiv. Och likväl verkar vi numera i en så internationaliserad värld att avstånden spelar en allt mindre roll för vår egen svenska säkerhet och trygghet. Det samhälle som vi lever i har länge varit dominerat av ett slags kollektivistiskt tänkande. Det har inpräntats i oss att det är staten som skall upptäcka och korrigera orättvisorna och lösa alla trygghetsproblem. Man skulle nästan kunna säga att vi fostrats med tryggheten som drog. Vi är sämre på att personligen, som individer och familjer, vara med och skapa trygghet. Vi är bäst på att förvänta trygghet. Naturligtvis måste varje parti ta sitt ansvar vid ett så här kritiskt tillfälle. Jag kan försäkra att vi kristdemokrater hela tiden varit inställda på att samla, inte på att spräcka regeringen. Försöken att få in en kil mellan regeringens partier lyckades heller inte. Den eniga politiska demokratiska kampen mot en av marknadsekonomins avigsidor har haft en rejält avkylande effekt på nervositeten vid Reuterskärmarna. Visserligen finns det ett och annat efterskalv på marknaden. Men vi hoppas att vi tillsammans har lagt grunden till ett fortsatt positivt samhällsbygge, ett bygge som bildligt talat tål en del svängningar på både Richter och Fru talman! Det finns sannolikt också en positiv sida av krisen. Tänk om en viss fred och försoning över blockgränsen på den ekonomiska politikens område kunde leda till att vi mer ägnar oss åt den välfärd som inte enkelt kan mätas i kronor. Det handlar om att sätta människan i centrum, varje människas värde och personliga värdighet. Jag talade nyss om flykten från verkligheten på det ekonomiska området. Mångas vardag är just att fly verkligheten, inte på grund av penningproblem, inte på grund av valutaoro, utan på grund av förlorade, brustna, svikna relationer mellan barn och vuxna, mellan vuxna och vuxna. I regeringsförklaringen skriver vi att alkoholen är ett av vårt lands största sociala problem. Säkert är det så. Men varför är det så? Det bakomliggande största sociala problemet är, tror jag, ensamheten. Man kan leva mitt i storstaden och ändå uppleva ensamheten. Nu skall det bli en i stället för två karensdagar. Detta har debatterats åtskilligt. I vårt land, fru talman, finns många ungdomar som varje år är 365 karensdagar ifrån en verkligt djup mänsklig gemenskap. Häromdagen rapporterades från Världsutställningen i Sevilla att besökarna på Stockholms utställning var mest fascinerade av trygghetslarmet för äldre. Tekniken med knappen kopplad till larmcentralen beundrade man, men besökarnas ständiga frågor var: ''Lämnar ni gamla ensamma? Tar ni inte hand om era gamla?'' Fru talman! Samma fråga kommer åter: Varför är det så? Jag tror inte att den offentliga sektorn klarar av att till mer än en viss och begränsad del tränga undan ensamheten. Jag tror att det är i de små naturliga gemenskaperna detta kan ske. Det är därför vi kristdemokrater talar så mycket om familjepolitik. Det gör vi inte därför att ett bidrag i sig avgör allt, inte heller därför att vi tror att det finns en lösning på alla problem eller att all ensamhet kan lyftas bort. Vi gör det därför att vi tror att det trygga och fungerande samhället får sina bästa förutsättningar, kommer att fungera bäst, om vi bygger samhället på dessa små naturliga gemenskaper -- familjen, arbetslaget, vänkretsen. Jag är naturligtvis glad över att det i regeringsförklaringen står att ett vårdnadsbidrag lika för alla barn mellan ett och tre år är en fortsatt högt prioriterad reform. Motpolen till den kommunistiska planekonomin och kollektivismen är inte en renodlad marknadsekonomi, enligt mitt sätt att se, utan det är ett samhälle uppbyggt av små naturliga gemenskaper, där den öppna familjen är den viktigaste. För många är EG och EU raka motsatsen till den lilla naturliga gemenskapen. Kristdemokraterna i Europa har dock hela tiden varit noga med att framhålla sambandet mellan de gemenskaper samhället består av, från den lilla familjen till den stora europeiska unionen. Sambandet uttrycks i det som brukar kallas subsidiaritetsprincipen. Den innebär att alla beslut skall fattas på lägsta effektiva nivå. Där sätter många punkt. Men principen innebär också att den person eller grupp som skall fatta beslutet kan behöva stöd i olika former, subsidier. Det här stödet, som inte behöver vara pengar, ges av en större gemenskap till en mindre, t.ex. av staten till kommunen, av kommunen till den enskilde medborgaren. Fru talman! Europaparlamentet har utropat nästa år som de äldres år och som ett år för solidaritet mellan generationerna. 1994 har av FN utnämnts till familjens år. Det är inte minst u-länderna som i FN ivrat för detta. Sverige har mycket att lära av Europa och av biståndsländerna när det gäller ökad mänsklig gemenskap. Subsidiaritetsprincipen kan också gälla att se livet som en helhet. Vi ser det nyfödda barnet, förskolebarnet, skolflickan och pojken, gymnasisten, den vuxne som träder in på arbetsmarknaden, mamman och pappan, den arbetslösa, den pigga pensionären, den vårdbehövande, kanske dementa åldringen, den mycket svårt sjuke. De flesta av dessa ''roller'' skall vi alla passera i livet. Därför kan vi tränas i att se andra i oss själva, i vår egen verkliga eller tänkta situation. Under den ena eller den andra perioden i livet kan vi behöva samhällets och medmänniskors stöd. Det här är en bra bas för att begrunda var politikens gränser slutar och var det personliga ansvaret börjar. Samhället byggs inte uppifrån. Kollektivet tröstar och hjälper inte alla ensamma i vårt samhälle. Det är enskilda människor som är medmänniskor. Vi skall bygga samhället så att vi frigör människors medmänsklighet, inte så att vi institutionaliserar och byråkratiser. Mindre av knappar som leder till anonyma datorer och elektroniska trygghetssystem och mera av mänskliga handslag, mänskliga omsorger och mänsklig värme!